Herr talman! I debatten tidigare i dag ifrågasattes det om en av talarna hade läst utskottets betänkande. Det talades också om mod att vidta åtgärder och inte bara prata om dem. Jag undrar om herr Kaijser har läst sin egen reservation. I sitt anförande här har han väsentligen talat om ting som över huvud taget inte behandlats i utskottet i samband med proposition nr 111. Diskussionen i det här sammanhanget har uteslutande varit knuten till den föreslagna ändringen i lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall, genom vilken lagen skulle komma att omfatta jämväl narkotikamissbrukare. I samband därmed har också diskuterats frågan om möjligheten att kvarhålla en person som intagits frivilligt för vård. Herr Kaijsers anförande i utskottet på den punnkten fattade jag så att han hyste betänkligheter och att det enligt hans mening skulle vara ännu besvärligare att tillämpa lagens bestämmelser om vad som skall iakttas, när någon som intagits frivilligt för vård vill lämna. sjukhuset trots att han är i behov av fortsatt vård. I ett sådant fall är det ju förenat med en viss omgång att över huvud taget få in honom i den slutna: vården på nytt. Han måste skrivas , ut och sedermera tagas in igen »på handlingar». Arrangemanget skulle kunna vara särskilt komplicerat i fråga om den som tägits in frivilligt för vård mot narkotikamissbruk. Han kan. möjligen bli snabbt avgiftad och komma i en sådan sinnesstämning att han, räknar med att kunna skrivas ut. Men. läkarna bedömer , det såsom förenat med ganska stor risk för att han inte har kommit längre än att han omedelbart hemfaller åt narkotikamissbruk på nytt..

Jag har haft förståelse för herr Kaijsers. bekymmer just i här berörda fall. När lagen antogs — då det ju inte var tal om narkotikamissbrukare — konstaterade vi i utskottet att det kunde bli besvärligt med överföringen från frivilligt. vald vård till vård mot egen vilja, och ännu besvärligare kan det bli med: ett nytt klientel, som i allmänhet har en annan karaktär på sin sjukdom än de psykiskt sjuka. Vi'har inom utskottet tagit fasta på vad "socialstyrelsen sagt om sin enkät. Sotialstyrelsen "framhåller att denpå bäsis av de'enkätsvar som den får in skall pröva om "ändringar i lagen er fordras och om så är fallet föreslå Kungl. Maj:t att vidtaga dessa ändringar. Jag tror att vi skall begränsa debatten till detta 'och inte låta den utvidgas till en allmän debatt om narkotikaproblemen och svårigheterna att komma till rätta både med dem som sprider narkotika och med dem som använder den och sedermera åstadkommer svårigheter på sjukhusen när det blir fråga om vård. Herr talman! Jag har inte någon anledning att gå in ytterligare i debatten utan yrkar bifall till utskottets hemställan och följaktligen avslag på reservationen.

"Herr talman! Anledningen till att jag brett ut mig något i detta sammanhang har varit att det ju här inte bara gäller utlåtanden från andra lagutskottet utan även ett utlåtande från statsutskottet, vari ett flertal motioner är behandlade. Det senare utlåtandet är enhälligt och jag började också mitt anförande med att förklara, att jag inte tyckte det fanns anledning att göra detta till något slags partipolitisk fråga. Jag tycker emellertid att det här gäller så pass intressanta problem att man kan ha skäl att beröra dem. Beträffande reservationen och den ändring i lagen som däri diskuteras nämnde jag också i mitt anförande att socialstyrelen hade satt i gång med detta utredningsarbete. Arbetet började i februari och någon gång i juni skulle svaren komma in, vilka sedan skulle bearbetas. Att socialstyrelsen har gjort en enkät på denna punkt tycker jag visar att det har rått svårigheter just i detta avseende. I mitt förra yttrande förklarade jag också att jag trodde det skulle vara av värde att socialstyrelsen fick veta att man även här i riksdagen hade klart för sig att det råder vissa svårigheter och att det därför kunde vara motiverat med en lagändring. Kungl. Maj:ts förslag innebar ändrade avskrivningsregler vid inkomstbeskattningen för rörelseoch hyresfastigheter. De föreslagna ändringarna syftade till att bättre anpassa gällande regler till det företagsekonomiska kostnadsbegreppet.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 45 behandlar proposition nr 100 med ändringar i avskrivningsreglerna för rörelse och hyresfastighet. De i propositionen föreslagna ändringarna hälsas med tillfredsställelse. Vi på oppositionshåll, som flera gånger motionerat om bättre avskrivningsregler, känner oss nöjda. Till betänkandet finns också fogad en reservation av herr Eriksson i Bäckmora och herr Sundkvist — båda centerpartister. Det har blivit ett missförstånd. Jag vill inte lasta bevillningsutskottets kansli för detta, men mitt namn skulle också ha varit med. Jag vill i anledning av reservationen i korthet yrka bifall till densamma. Vi anför i reservationen, i anledning av utskottets behandling av föreliggande motioner, att det hade varit lämpligt att jordbruket hade fått samma generösa avskrivningsregler som de nu föreslagna be reglerna för jordbruket har emellertid överlämnats till jordbruksbeskattningskommittén, och det kan väl finnas skäl därtill. I reservationen yrkar vi att man snarast möjligt, helst till höstriksdagen, framlägger ett förslag om generösare värdeminskningsavdrag i fråga om investeringar i luftoch vattenvårdande syfte. Vi har således brutit ut de delarna när det gäller jordbruket. Detta har vi gjort mot bakgrunden av att det införts regler om att under:en femårsperiod statsbidrag skall utgå till industrin med:-högst:25: procent av godkänd investeringskostnad inom. denna : sek or. Vi menar att det är angeläget att samma regler bör gälla för de investeringar inom jordbruket som görs i. Juft Herr talman! Jag ber att med. detta korta anförande få yrka bifall till reservationen av herr Eriksson i. Bäckmora och herr Sundkvist.

Herr talman! Herr Mattsson klagade över att det begåtts ett misstag och att hans namn inte kommit med på reservationen. Jag tror inte det betyder: så värst mycket om hans namn står där eller inte. Oppositionen :har nog kommit till den uppfattningen att det är bäst att vara tyst i detta sammanhang. Det är nämligen en mycket generös reform som föreslås. Jag vill gärna framhålla att vi inom bevillningsutskottet många gånger har sagt att dessa regler behöver ändras.
Herr talman!
Nu har Kungl. Maj:t föreslagit en ändring. Den har praktiskt taget godkänts av alla utskottsledamöter, men ett par centerpartister säger att det blir orättvist mot jordbruket, varför de redan till höstriksdagen ville ha förslag om liknande regler för jordbruket. Men en utredning pågår, och det kan inte vara på det sättet att jordbrukets största bekymmer just nu är att finna tillräckliga avskrivningsobjekt. Jag har i varje fall inte fattat jordbrukets situation så, att jordbrukarna har besvär när det gäller avskrivningar. Möjligen kan de ha svårt att skaffa inkomster. Reformen är mycket omfattande och sålunda kostbar :— det vill jag betona — men det kan vara rimligt att. den genomförs. Därmed finns ingen anledning att i. dennå slutspurt i:riksdagen spilla fler ord på detta ärende. Jag vill endast säga att i allt väsentligt är :'bevillningsutskottets ' majoritet. .ense med Kungl. Maj:t om att detta är. ett efter omständigheterna : väl: avpassat: förslag.

Även reglerna för avskrivning på hyresfastigheter har förbättrats. Det återstår nu att ge regler för jordbrukets avskrivningar. Jag vill gärna understryka utskottets förhoppning att vi snarast möjligt får motse proposition därom.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bankoutskottet har i sitt utlåtande haft att ta ställning till bl.a. ett motionspar av herrar Lars Larsson och Augustsson i denna kammare och herr Hugosson m.fl. i medkammaren rörande möjligheter att förebygga nedläggning av företag. Man har som vi alla vet livligt diskuterat de problem som uppstår för de anställda i händelse av driftsinskränkningar eller företagsnedläggningar. Det är ju ett all varligt problem för samhället. Jag vill betona att problemet gäller inte bara de anställda och samhället, utan i mycket stor utsträckning också företagarna som äger eller driver dessa företag. Därför bör man på allt sätt söka undvika sådana nedläggningar och därav följande besvärligheter. I en reservation, som undertecknats av representanter för alla oppositionspartierna, har uttalats att riksdagen borde .hos Kungl. Maj:t hemställa om utredning om vad som skall kunna åstadkommas för att motverka företagsnedläggningar. I motionsparen 1:730 och II: 837 samt 1: 732 och II: 833 finns nästan exakt samma yrkande. Motionärerna menar att det skulle kunna skapas särskilda fonder som skulle kunna tas i anspråk i händelse av risk för driftsinställelse. Vi menar att dessa problem är av den art att riksdagen inte kan fatta beslut om dem med detsamma, utan det är skäl att de får utredas. Det kanske kan finnas andra former för att stärka företagens likviditet. Från oppositionspartierna har flera gånger pekats på de möjligheter som skulle finnas att bygga upp fonder av olika slag skattefritt inom företagen. Med anledning av dessa motioner hemställer reservanterna, som jag nyss sade, att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att en utredning rörande åtgärder mot företagsnedläggningar kommer till stånd. Jag vill, herr talman, med detta korta anförande yrka bifall till reservationen av herr Åkerlund m.fl.
Herr talman! Jag förmodar att varken talmannen eller kammarens ledamöter har något emot att jag fattar mig kort, t.o.m. mycket kort. Jag skall göra det genom att endast hänvisa till utskottets utlåtande och remissinstansernas starka motiveringar för att avstyrka motionerna.

Herr talman! Bevillningsutskottets majoritet tillstyrkte förra året motionsyrkanden om utredning av möjligheterna att skattefritt avsätta medel till sär skilda fonder för omskolning och utbildning. Man tyckte detta uppslag var värt att pröva. När motionärerna nu kommer tillbaka har förra årets reservanter blivit utskottets majoritet. I fjol talade jag för utskottet, medan jag i år talar för reservationen. Årets reservanter utgår ifrån att omskolning och utbildning är det genomgående temat på arbetsmarknadspolitikens område av i dag. Statsmakterna satsar — som framgår av tidigare debatter — mycket betydande anslag på hithörande utbildning. Men staten ensam kan inte ombesörja all yrkesutbildning. Vi menar att allt bör göras för att även företagen här skall kunna göra sin insats. Företagen har visserligen möjlighet att göra avdrag som omkostnad för utbildning av arbetskraften. Det är högst betydande belopp som företagen måste betala för att kunna nyanställa arbetskraft eller omskola arbetskraft som skall omplaceras. Det är gott och väl. Men vi tänker på framtiden och ser detta som en beredskapsåtgärd. I en gynnsam konjunktur bör företagen lämpligen kunna avsätta medel till den omskolning av arbetskraft som vid kommande rationalisering kan behöva omplaceras samt medges avdrag härför. Införande av rätt till skattefri fondavsättning för omskolningsoch utbildningsändamål skulle vara en verksam stimulans för företagen till egna åtgärder. Jag är medveten om att en lagändring av den föreslagna innebörden kanske skulle få ett relativt begränsat värde, men den kunde inte desto mindre vara en positiv sak. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att bara instämma med herr Gösta Jacobsson men skall ändå tillfoga ett par ord. Det pågår en omställning inom näringslivet i vårt land — man kan kalla det för en strukturrationalisering — som har omvälvande konsekvenser för företagen men också för de anställda, och kanske allra mest för dem. För att de störningar och olägenheter som följer med denna omvandlingsprocess inte skall bli större än nödvändigt är det angeläget att myndigheterna och företagen samverkar i fråga om de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är påkallade. Självfallet bör också en samverkan ske med arbetstagarnas organisationer. Inte minst gäller det att engagera företagen i så god tid och så effektivt som möjligt i åtgärder som avser utbildning av arbetskraften för nya uppgifter inom yrket och för omskolning till andra yrken. Detta ärende har ett samband med det som vi nyss behandlade. En av motionerna har delvis hänvisats till bevillningsutskottet. Det var där fråga om att genom lagstiftning eller i varje fall genom statliga åtgärder skapa möjligheter för företagen att verkställa fonderingar för omskolningsoch utbildningsändamål. Vi beslöt nyss att inte bifalla detta förslag, då kammaren och bankoutskottets majoritet ansåg att det ankommer på arbetsmarknadens parter att lösa den frågan. Det är naturligtvis ändå önskvärt att företagen för att kunna uppfylla de förpliktelser som de kan komma att påta sig genom avtal, får möjlighet att fondera medel för utbildningsändamål samt att denna fondering kan ske skattefritt. För oss reservanter är det självklart att företagen skall medverka i omskolningsoch utbildningsverksamhet. Vad vi syftar till är att skapa möjligheter för företagen att i tider då rörelsen går bra avsätta medel för att kunna möta behov av sådan verksamhet i tider då rörelsen går sämre.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

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson uttryckte för en stund sedan tillfredsställelse över de nya regler som införes för avskrivningar på rörelsebyggnader, inventarier och hyresfastigheter. Men nu agerar herrar Jacobsson och Tistad på en linje där man vill ha generösare villkor när det gäller omskolning, som de betraktar som en beredskapsåtgärd. Det skulle varit intressant ätt ha haft tillgång till ett material som visat i vilken omfattning det allmänna hjälper företagen med omskolningsverksamhet och liknande — det är klart att arbetsmarknadsstyrelsen liksom skolöverstyrelsen har statistik i detta avseende. Jag skulle emellertid tro att företagens möjligheter att erhålla ersättning för sådan verksamhet är mycket omfattande och generösa. Reservationen börjar med en vilseledande mening, men herr Gösta Jacobsson gjorde ett försök att gardera sig i sitt anförande. Han sade att bevillningsutskottet föregående år tillstyrkt förslaget, men han glömde att tala om att riksdagen inte fattade beslut i enlighet med utskottets förslag. Herr Jacobsson sökte en passent tala om att det var något annat det. Så bör inte bevillningsutskottets reservanter = uttrycka sig en annan gång, ty det är vilseledande för riksdagens ledamöter. Detta sagt bara som en stillsam förmaning till dem som påstår sig vara mer objektiva än andra i riksdagsarbetet. Herr talman! Jag är frestad att än en gång säga att vi snart kommer därhän att företagen må göra vilka avskrivningar som helst. Vi beskattar utdelningar från företagen, och vi borde beskatta fondemissioner, dvs. gratisemissioner. Men i övrigt innebär den nuvarande ordningen, att vi inte får in några större pengar från företagen i form av skatt från dem. Utvecklingen visar nämligen att det i allt större utsträckning är fysiska personer som betalar skatt. Under. sådana omständigheter är det självklart att bevillningsutskottet yrkar avslag på den föreliggande motionen. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bevillningsutskottets ärade ordförande gjorde gällande att det är högst betydande belopp som av statsmakterna årligen anvisas till utbildningsändamål inom företagen. Jag har inte någon statistik på detta, men av förra årets utskottsbetänkande framgick — vill jag minnas — att man räknade med ett bidrag på 3 kronor om dagen, vilket ju var en relativt blygsam peng. Huruvida det blivit någon ändring sedan dess vet jag inte. Utskottsordförandens förmaning till mig att uttrycka mig varsammare när jag redovisar bevillningsutskottets betänkande, anser jag inte att jag behöver ta åt mig, ty jag utgick ifrån att var och en visste att utskottets majoritet i fjol var en lottmajoritet och icke någonting annat. Det var detta jag syftade på. Vi hade ju en debatt även i fjol, jag hänvisar till protokollet. I detta utlåtande Hade bankoutskottet i ett sammanhang behandlat

Herr talman! Utskottet behandlar i detta utlåtande bland annat en motion i denna kammare av herr Ivar Högström och mig. Vi föreslår i motionen att riksdagen i skrivelse skall hemställa att Kungl. Maj:t tillsätter en branschutredning, närmast i anslutning till näringspolitiska rådet, med uppgift att kartlägga koncentrationen inom byggnadsmaterialbranschen. Utskottet har i sitt utlåtande varit synnerligen välvilligt inställt till motionen. Man delar motionärernas uppfattning att det finns anledning att titta närmare på detta problem. Utlåtandet i dess helhet rimmar med de synpunkter som motionärerna anfört. Emellertid slutar utskottet med att yrka avslag på motionen. Jag har synnerligen svårt att få detta att gå ihop, även om utskottet som motiv för sitt ställningstagande anför att enligt vad utskottet erfarit föreligger inom Kungl. Maj:ts kansli planer att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgifter på byggområdet.

Herr talman! Redan för 20 år sedan, nämligen i 1947 års byggnadsmaterialutredning, hade man klart för sig att en tillfälligt arbetande kommitté knappast var ett ändamålsenligt instrument för de insatser som behöver göras inom byggnadsmaterialområdet. Det syntes i stället angeläget med någon form av kontinuerligt översiktsarbete mellan permanenta organ, såväl branschernas egna som offentliga, varvid statens nämnd för byggnadsforskning, prisoch kartellnämnden, bostadsstyrelsen och byggnadsstyrelsen nämndes. Bankoutskottet har erfarit att det inom Kungl. Maj:ts kansli föreligger planer på att tillsätta en särskild arbetsgrupp, något som också herr Knut Johansson efterlyste, med uppgifter på byggområdet. Den arbetsgruppen skulle bestå av representanter för berörda departement och dess uppdrag vara att göra en samlad värdering av befintliga utredningsresultat, att inventera behovet av ytterligare undersökningar och att skissera ett handlingsprogram för åtgärder från statens sida på byggnadsområdet under de närmaste åren. Särskilt skulle det härvid bli aktuellt att ägna stor uppmärksamhet åt kartellsamarbetet inom byggnadsmaterialindustrin. I anslutning till arbetsgruppen skulle, när så bedömdes lämpligt, upptas diskussioner inom näringspolitiska rådet. De nu refererade planerna tillgodoser enligt utskottets bedömning i allt väsentligt de i motionerna 1: 910 och II: 1044 framförda önskemål som här behandlas, varför något skäl för riksdagen att till Kungl. Maj:t rikta en särskild hemställan i ämnet enligt utskottets uppfattning inte synes föreligga. Herr Knut Johansson ställde en fråga angående den passus i utskottets utlåtande där det talas om att det från byggnadsindustrins sida har uttryckts intresse för ökad konkurrens inom byggnadsverksamheten, baserad på ett enhetligt produktionsansvar för de skilda projekten och innefattande olika konkurrensmedel. Utskottet har funnit underlag för denna värdering genom industrins byggutredning — Den nya byggmarknaden, som den också heter. Producentens kunskaper om konsumenternas värderingar kommer att vara avgörande för om han lyckas satsa på de produkter som röner det största intresset hos konsumenterna. Producenten blir således intresserad av att inom företaget bygga upp en innovationsprocess för att förbättra och utveckla sina produkter och satsa på en produktutveckling.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

Herr talman! Med anledning av de synpunkter som herr Werner anförde och det yrkande som han ställde vill jag säga att jag ansluter mig till utskottets uppfattning att denna fråga inte lämpar sig för en större särskild utredning, parlamentariskt sammansatt eller sammansatt på annat sätt. Jag är således helt ense med utskottet om att vad som här erfordras är en kartläggning som kan göras av en expert eller en grupp av experter. Om dessa experter är knutna till Kungl. Maj:ts kansli eller till näringspolitiska rådet är i detta sammanhang en mycket underordnad fråga.

Enligt utredningens mening var det inte lämpligt att för dessa frågor tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning. Vad som här är av vikt är att kontinuerligt följa utvecklingen. Det är också vad motionärerna har yrkat i motionen I: 910. Jag frågade i mitt förra anförande vad utskottet grundar sitt uttalande om den ökade konkurrensen inom byggnadsverksamheten på. Herr Ståhle säger som svar på min fråga att uttalandet bygger på en utredning som har gjorts av företagen, redovisad i Ny byggmarknad. Man blir något betänksam när utskottet tar detta som underlag för en objektiv värdering av detta mycket stora och viktiga samhällsproblem.

Det torde vara up penbart. Jag efterlyser fortfarande utskottets förklaring till hur man med de positiva synpunkter på motionen som utskottets talesman här har anfört ändå finner det riktigt att motionen skall avslås.

Herr talman! Till herr Knut Johansson vill jag bara säga att när vi inom bankoutskottet hänvisat till vad som redan pågår inom departementen är det den metodik vi brukar tillämpa. Vi framhåller att de önskemål som framställs i motionerna redan är föremål för behandling inom departementen. Vi påpekar alltså — med hänvisning just till den pågående sammanställningen av samtliga de utredningar som gjorts tidigare — att det inte finns något underlag för att riksdagen skulle göra en särskild hemställan till Kungl. Maj:t om en utredning. Sammanställningen gör att vi får en inventering av allt som man kommit fram till. Det är en inventering som skall ge impulser för det fortsatta arbetet, i vilket man givetvis även kommer att ta hänsyn till den — för all del privata — utredning som : gjorts inom - byggnadsindustrin. Herr talman! Jag vidhåller fortfarande mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med den förklaringen skall utlåtandet alltså tolkas så att trots att utskottet har yrkat avslag menar man bifall. Mot den deklarationen till kammarens protokoll, herr talman, har jag ingen erinran.

Herr talman! I det motionspar som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 43 framhålls den stora betydelse nedläggning och avlysning av flottlederna har i berörda områden för skogsbruket och dess arbetskraft och för samhällets insatser, bl.a. inom vägväsendet. Genom en utökning av nollområdena påverkas också statens och kommunernas inkomster från skogsbruket och dess anställda. Enligt gällande lagar är det inte möjligt att bibehålla flottningen i huvudflottlederna, om delägarna i flottningsföreningarna beslutar att nedlägga flottningen och övergå till landtransport. Delägarna i flottningsföreningen är de flottande som det aktuella. året bedriver flottning. I praktiken kan det bli så att en skogsägare flottar ett år men har uppehåll i flottningen ett eller flera år. På grund härav kan dessa skogsägare ha svårigheter att bevaka och påverka beslut i nedläggningsoch avlysningsfrågor. Erfarenheterna från nedläggningen och avlysningen av huvudflottlederna i Indalsälven och Ljungan, som kommer att träda i kraft efter innevarande säsong, och propositionen nr 104 har givit anledning till de motioner som behandlas i detta utlåtande. Besluten om nedläggning och ansökan om avlysning i dessa fall redovisades först sedan besluten var fattade och med kort varsel. Såväl myndigheter som enskilda ställdes inför fullbordat faktum utan möjlighet att på något sätt påverka besluten eller förebygga konsekvenserna av förändringen. hos de större intressenterna i flottlederna är motivet ännu starkare för att tillgodose de i motionerna och reservationen framförda kraven beträffande varsel och utredning. Utskottet avstyrker yrkandet om att avlysning av huvudflottled får ske först efter allsidig utredning från företagsekonomisk, samhällsekonomisk och social synpunkt för de berörda områdena. Med hänvisning till vad jag tidigare sagt skulle dock sådan utredning vara befogad i enlighet med yrkandena i motioner och reservation. Samma erfarenheter som tidigare nämnts ligger också till grund för yrkandet om att även enskilda sakägare skall underrättas i god tid. Utskottet säger att det också anser att det är angeläget att fastighetsägare och andra enskilda som berörs av den planerade nedläggningen och avlysningen får tillfälle att framföra sina synpunkter. Detta borde därför ha understrukits genom att det i motioner och reservation framförda yrkandet om skyldighet att underrätta även enskilda sakägare i god tid före nedläggandet och avlysningen införs i gällande bestämmelser i flottningslagen. När det gäller frågan om :återställande av vandringsvägar för fisken förbi de anlagda dammarna utefter de avlysta huvudflottlederna förutsätter utskottet att den nyligen tillsatta utredningen med uppgift att se över vattenlagen tar upp den frågan till behandling. Jag vill instämma i denna utskottets uppfattning och hoppas att så blir fallet och att de i motionerna framförda synpunkterna därvid klart leder till åtgärder för att förverkliga möjligheterna för fisken att vandra förbi dammanläggningarna, detta för att ge såväl den bofasta befolkningen i älvdalarna som turisterna möjligheter till rekreation genom ett bättre fritidsfiske. Jag vill uttala den förhoppningen att förvaltarna kommer att använda sina möjligheter att påverka utvecklingen i den riktningen. Huvudflottlederna berör ofta mer än ett län, I motionerna och reservationen som är fogad till utlåtandet framhålls önskemålet att de berörda länsstyrelserna tillsammans skall handlägga de med avlysningen sammanhängande frågorna beträffande återställningsåtgärder och val av förvaltare. På grund av att dessa frågor kan vara föremål för olika intressen utefter huvudflottleden från källflödena ned till havet borde den i motionerna och reservationen föreslagna ordningen ha vunnit utskottets gehör, för att de känsliga frågorna skulle kunna lösas så friktionsfritt som möjligt. Med anledning av vad jag har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till tredje lagutskottets utlåtande nr 43.

Herr talman! Den kraftiga höjningen av den materiella levnadsstandarden under detta århundrade liksom till komsten av det nuvarande välfärdssamhället har såsom väsentliga förutsättningar haft teknikens framsteg och utvecklingen av det moderna industrisamhället. Samtidigt har de negativa konsekvenserna för vår levnadsmiljö av denna utveckling framträtt allt starkare. Vattenföroreningar, luftföroreningar och bullerstörningar har blivit ett allt större problem, inte bara ur trivselsynpunkt utan också i hög grad som hälsorisker. På senare år har man också blivit alltmer medveten om att vår civilisation gör sig skyldig till en enorm rovdrift med jordens naturtillgångar och till ingrepp i den naturliga miljön av en sådan omfattning att den biologiska balansen i naturen rubbas. I stället för att se till att de gigantiska kvantiteterna avfallsprodukter från industriell och annan mänsklig verksamhet på ett naturligt sätt återgår till den biologiska omsättningen förstör vi med dessa avfallsprodukter i stället våra viktigaste livsbetingelser: luften och vattnet. Det är inte utan att den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser för i tankarna första Moseboks ord, att av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter därav skall du döden dö. Dessa stora frågor om teknisk utveckling kontra miljöförstöring kan naturligtvis inte i sin helhet lösas av ett land ensamt. De måste till stor del tas upp i internationellt samarbete. Men vi borde ändå kunna åstadkomma en hel del här i Sverige. Både den långt gångna utvecklingen av vår industri och den höga ekonomiska standarden jämfört med andra länders gör det enligt min mening naturligt att Sverige försöker bli ett föregångsland på miljövårdens område. Inte minst folkpartiet har under senare år upprepade gånger krävt åtgärder i denna riktning, senast i en partimotion i början av årets riksdag. Miljövården har också varit ett viktigt område för mittenpartiernas samarbete. Mot denna bakgrund är det självfal let glädjande att regeringen nu har lagt fram ett förslag till miljöskyddslag. Det är fråga om en samlad lagstiftning till skydd mot vattenförorening, luftförorening, buller och andra störningar. En betydelsefull inskränkning i lagens tillämpningsområde är dock att den bara avser störningar som kan hänföras till fast egendom. Detta innebär t.ex. i fråga om luftförorening och buller från bilar och andra fordon att sådana störningar inte omfattas av lagen. Inte heller berör lagen frågorna om att förebygga miljöstörningar genom en väl anpassad planlagstiftning och samhällsplanering. Även bortsett från dessa inskränkningar, som ju i och för sig är ett minus i lagstiftningen, är glädjen över regeringens förslag inte ogrumlad. Som ett allmänt omdöme om förslaget vill jag uttala att det är ett steg i rätt riktning, men det är ett steg som är alltför kort och tvekande. Det må vara riktigt att alla miljöfrågor inte kan lösas i ett sammanhang och att man måste räkna med en successiv utveckling av lagstiftningen. Men nog hade det efter alla årslånga diskussioner och förberedelser varit önskvärt med en något mera »flygande start», för att använda ett sportuttryck. Enligt min mening är den allvarligaste bristen i förslaget till miljöskyddslag — jag behandlar i första hand den och inte den övriga lagstiftning som ansluter därtill — att skyddet för miljön utformats med så vaga och obestämda formuleringar i lagtexten att det reella skyddet till mycket stor del blir en fråga om tillämpning. Detta är särskilt oroande därför att man i stor utsträckning tycks ha hämtat reglerna för intresseavvägning mellan produktion och miljö från vattenlagens regler om vattenföroreningar. Just de reglerna har hittills i tillämpningen visat sig utgöra ett mycket dåligt skydd för miljön. Det är riktigt att man har gjort vissa skärpningar, men i vad mån de kommer att få betydelse beror, som jag tidigare sagt, i mycket Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. stor utsträckning på tillämpningen. Nu får vi alltså sätta vår tillit till de tilllämpande myndigheterna och hoppas att de med dessa vaga regler ändå tillgodoser miljöskyddet i rimlig utsträckning. Det hade naturligtvis varit önskvärt och lyckligare om garantier för miljön hade kunnat ligga redan i själva lagtexten. Det är ju det man alltid eftersträvar, när man lagstiftar här i landet. Naturligtvis är jag medveten om svårigheterna att utforma precisa regler för avvägningen mellan produktion och miljö. Den avvägningen är svår av både ekonomiska och andra skäl. Det har helt naturligt inte varit möjligt för oppositionspartierna att under den korta tid som stått till buds under utskottsbehandlingen lägga fram förslag till mera preciserad lagtext. Men det blir nu, i det läge vi har kommit, en viktig uppgift för regering och riksdag att med uppmärksamhet följa lagens tillämpning och komplettera lagtexten, där så visar sig erforderligt. Här får inte minst oppositionen en viktig bevakningsuppgift i miljövårdens tjänst. Som jag sade tidigare är den föreslagna lagstiftningen visserligen ett steg i rätt riktning men enligt min mening ett alltför kort och tvekande steg. Därför är det särskilt angeläget att ytterligare steg verkligen tas, så fort detta visar sig möjligt. Det är av den anledningen och i detta syfte som folkpartiet både i en motion i anslutning till propositionens framläggande och i en partimotion vid riksdagens början har krävt ett miljöpolitiskt handlingsprogram för den fortsatta utvecklingen och att detta program uppgöres så snart som möjligt. Det gäller i detta program både att fixera målsättningen för den fortsatta utvecklingen av miljöskyddet och att penetrera och närmare undersöka metoderna härför. I de motioner från folkpartiets sida som jag nämnde utvecklas dessa frågor utförligt. folkpartiets utskottsrepresentanter att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär tillsättande av en parlamentarisk utredning för att utforma miljöprogrammet. Utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag i detta avseende och hänvisar till att naturvårdsverket fortlöpande arbetar med dessa frågor. Men till det vill jag säga att reservanterna inte åsyftar det mera begränsade utvecklingsarbete som kan och bör göras på verksnivå. Vi syftar till att man skall utreda hela den samhälleliga målsättningen på miljöskyddets område. Det är ännu inte gjort i tillräcklig omfattning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation VII. Jag skall härefter i korthet gå igenom de övriga punkter där reservationer förekommer. Reservation I är en reservation från sju socialdemokratiska utskottsledamöter, nämligen de sju som var närvarande när omröstning skedde beträffande 6 § sista stycket. Under omröstningens fortsatta förlopp lyckades man genom att hämta en ledamot från bevillningsutskottet komplettera utskottsröstningen och på det sättet få utskottet att svänga om med lottens hjälp. När utskottet röstade beträffande 6 § sista stycket behandlade vi frågan om prövningen av anläggning av flygplats, väg eller järnväg. Enligt propositionen är det inte nödvändigt att frågan om sådan anläggning prövas enligt miljövårdslagens koncessionsregler utan bara i den särskilda ordning som redan nu gäller för sådana anläggningar. Visserligen kan Kungl. Maj:t enligt en annan paragraf i miljövårdslagen förordna om tillståndsprövning, men i propositionen uttalas att man inte tänkt sig att så skall ske. Det är att beklaga att den tillämpningskungörelse som är att vänta och som skulle bekräfta den ståndpunkten ännu inte föreligger färdig, i varje fall inte för riksdagens kännedom. Den granskning och prövning som enligt gällande regler sker beträffande flygplats, väg och järnväg är i första hand inriktad på en planering ur exploateringssynpunkt.

Utskottsmajoriteten, som i detta fall alltså består av de åtta ledamöterna från oppositionspartierna, kräver att prövningen sker både i den nu stadgade särskilda ordningen och i den ordning som miljövårdslagen anvisar. Uttryckt i lagtext innebär det att vi yrkar på att 6 § sista stycket skall utgå. I en särskild övergångsbestämmelse önskar vi ett stadgande om att redan befintliga anläggningar inte skall hindras i sin fortsatta verksamhet genom bestämmelserna i den nya miljöskyddslagen. Det är ju tämligen självfallet. Herr Skårman kommer att närmare belysa dessa frågor, men, herr talman, jag vill redan nu i denna del, som alltså avser punkten A, yrka bifall till utskottets hemställan. Reservation II är en gemensam borgerlig reservation. I den föreslås en ökning av antalet ledamöter i koncessionsnämnden, dvs. den nämnd som på ansökan har att pröva frågan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. I propositionen föreslås att nämnden skall bestå av ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden skall vara domare. Av övriga ledamöter skall en ha erfarenhet i tekniska frågor och en i frågor som faller inom verksamhetsområdet för statens naturvårdsverk. I dessa delar föreslår reservanterna ingen ändring. Beträffande den fjärde ledamoten föreslås i propositionen att han skall ha erfarenhet av industriell verksamhet eller i vissa fall av kommunal verksamhet. Vi reservanter anser att begreppet industriell verksamhet är alltför snävt utformat. Det bör kunna vara fråga om handel, och det bör kunna vara fråga om jordbruk. Vi vill därför något utvidga begreppet genom att använda begreppet »erfarenhet från näringslivet». Den femte ledamoten, som inte skall ingå i nämnden enligt propositionens förslag men väl enligt reservanternas, bör enligt reservanternas mening ha erfarenhet i medicinska frågor med anknytning till miljöskydd. I reservationen tas också upp en annan fråga. Departementschefen säger att koncessionsnämnden är avsedd att i viss mån inta en domstolsliknande ställning och att den skall vara opartisk. Med departementschefens uttalande finner reservanterna det inte förenligt att en tjänsteman i naturvårdsverket eller en ledamot av verkets styrelse sitter som ledamot i nämnden. Verket har ju ofta partsställning i frågor som nämnden behandlar. Man går kanske till koncessionsnämnden för att få mindre betungande villkor för anläggning av verksamhet, och det är inte vanligt här i Sverige att en partsrepresentant sitter som ledamot i domstol. Jag yrkar därför bifall till reservation II. Reservationerna III och IV behandlar frågan om = <rättegångskostnader i miljövårdsärenden vid koncessionsnämnd och domstol. Om en person drabbas av en miljöfarlig verksamhet, kan han ha anledning att utveckla sina synpunkter redan vid koncessionsnämndens behandling av ärendet, om sådan förekommer, ty sedan är det för sent att hindra anläggningen, om detta är hans önskan. Det står honom då bara till buds att söka ersättning i pengar. Han kan givetvis, om tillstånd till anläggningen ges, ha anledning att vid domstol begära ersättning eller i vissa fall inlösen av sin fastighet. För den enskilde som drabbas av miljöfarlig verksamhet är situationen mycket lik den som föreligger när man drabbas av expropriation, låt vara att de inskränk ningar som han lider av är av något annorlunda art. När det gäller expropriation är den svenska rätten ganska generös i fråga om att tillerkänna den drabbade inte bara ersättning för den skada han lider utan också för de kostnader han behöver lägga ner för att tillvarata sin rätt; och det är väl en ganska naturlig inställning som vi har när det gäller expropriationsmål. Men i detta fall lämnas i förslaget till miljövårdslag över huvud taget ingen möjlighet för en sakägare som vill utveckla sina synpunkter och framlägga utredningar inför koncessionsnämnden att få sina kostnader därför täckta. När det gäller förfarandet inför domstol föreslås i propositionen i huvudsak samma rättegångskostnadsregler som i vanliga tvistemål, alltså inte samma gynnsamma ställning för den drabbade som i expropriationsmål. Lagrådet föreslog en regel som innebar att koncessionsnämnden skulle kunna ge ersättning åt sakägare för hans arbete. Lagrådet påpekade att miljövårdsförslaget faktiskt innebär en försämring och försvagning av sakägarens ställning i fråga om rättegångskostnader i förhållande till vad som nu gäller. Det är för mig en betänklig utveckling. Reservanterna hävdar att den som drabbas av dessa störningar skall åtminstone i viss utsträckning få rätt till ersättning för sina kostnader både vid koncessionsnämnd och vid domstol. Vi yrkar inte på fullt samma gynnsamma ställning som ges enligt expropriationslagen. Det kan vara anledning att under en försökstid gå litet försiktigare fram. Vi föreslår dock att koncessionsnämnden skall få möjlighet att utdöma ersättning till en sakägare, som har haft kostnader för att framföra synpunkter och framlägga utredningar inför koncessionsnämnden. Vi tycker att detta är ett ganska rimligt krav. Vad gäller förfarandet inför domstol har vi föreslagit en regel hämtad från lagen om allmänna vägar, där det ju är tal om ett slags expropriation. Det in Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. nebär inte fullt samma gynnsamma ställning som vid vanlig expropriation, men det är en betydande förbättring i förhållande till propositionen. Jag har litet svårt att förstå propositionens och utskottsmajoritetens kallsinnighet gentemot den drabbade sakägarens anspråk på att få ersättning, inte bara för skadan utan också för de kostnader som vållats honom genom att han förebringat utredning om sin skada. Jag yrkar därför, herr talman, bifall också till reservationerna III och IV. I reservation V behandlas rätten att överklaga koncessionsnämndens beslut. Reservanterna föreslår att kommunerna skall få sådan rätt inte bara när kommunen är sakägare i juridisk-teknisk bemärkelse utan även när kommunen formellt inte är sakägare men vill föra talan för att tillgodose allmänna intressen inom orten, t.ex. när det gäller friluftsintressen. Propositionen utgår från att det räcker med att naturvårdsverket får en sådan överklagningsrätt. Men vi reservanter menar att det är en onödig omgång att fordra att en kommun, som vill ha ett beslut av koncessionsnämnden överklagat, skall vända sig till naturvårdsverket för att detta skall föra en sådan talan. För övrigt är det inte alls säkert att naturvårdsverket och kommunen har samma syn på behovet av att föra talan för att tillgodose de lokala allmänna intressena. Jag kan nämna att vattenlagen innehåller just en sådan besvärsrätt för kommunerna i vattenmål som reservanterna föreslår. Såvitt jag vet har inga olägenheter av den besvärsrätten försports. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservation V. I reservation VI slutligen behandlas reningsgraden beträffande avloppsvatten. Det är en reservation som framläggs enbart av folkpartirepresentanterna i utskottet. Vi föreslår där att lagtexten tydligare än i propositionen skall ge uttryck åt att höggradig rening, dvs. minst biologisk rening, i princip skall krävas och att man endast i speciella undantagsfall skall sätta reningsgraden lägre. Jag tror inte att detta i sak innebär någon väsentlig skillnad mot propositionens önskemål och tankegångar. Jag tror dock att det är psykologiskt riktigare att i lagtexten ställa upp en relativt hög ambitionsnivå som man syftar till och under en övergångstid ge möjlighet till erforderliga dispenser. I fråga om befintliga reningsverk med låggradig rening föreslår reservanterna en tidsplan för övergång till höggradig rening. Reservanterna har av tidsskäl inte kunnat framlägga förslag till ändrad lagtext utan föreslår att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om förslag till bestämmelser i enlighet med reservanternas önskemål. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkten A och i övrigt bifall till reservationerna II, III, IV, V, VI och VII

Herr talman! Det förslag till miljöskyddslag som vi nu håller på att behandla innebär, såsom påpekas redan i inledningen till proposition 28, att lagstiftning införs på ett område som tidigare varit i huvudsak oreglerat. Det är endast när det gällt vattenföroreningar som vi genom åttonde kapitlet i vattenlagen haft fastlagda regler för vad som ur hälsooch trivselsynpunkt icke kunde godtagas, och även de reglerna har varit vaga och föga förpliktande. Resultatet har blivit nedsmutsade sjöar och vattendrag, ingenväxning, spridning av dynt och smitta — otrevnad. Därmed kom också väckelsen till byn. Man fann att välstånd inte enbart var materiell standard som kunde byggas upp utan hänsyn till naturen och den omgivning man hade att leva i. Man fann att det inte gick att handskas hur som helst med livsrummet omkring oss. Man kom att vidga begreppet av det för bara några tiotal år sedan rätt okända ordet miljö, och plötsligt har man funnit att det egentligen finns ett livsrum för varje mänsklig verksamhet, att miljö finns överallt och går att använda i alla sammanhang. Det lagförslag vi behandlar har i namnhänseende genomgått en utvecklingskedja, där <:departementschefen stannat inför benämningen miljöskyddslag. Med hänvisning till vad jag nyss anfört vill jag säga att jag tror att det har varit ett gott val. Ordet säger direkt vad lagen vill behandla. Det är vår övertygelse att lagförslaget för miljövårdens fortsatta utbyggnad skall vara av utomordentlig betydelse, och vi har från folkpartiets sida hälsat förslaget välkommet och ägnat det stor uppmärksamhet. Vi har genom en särskild delegation med bl.a. juridisk expertis utsatt det för en ingående granskning. Självklart har vi därvid i olika hänseenden kommit till andra bedömanden än departementschefen, men jag vill till utskottsmajoriteten säga att vi inte gått till vårt arbete i syfte att finna fel och finna skäl till avvikande meningar eller anledningar till att föra fram populära ändringsförslag. Tvärtom har vi gått till granskningsarbetet med allvarligt syftande ambitioner. Visst har frågan om emissioner och immisioner under årtionden nonchalerats och medfört en rad miljöfördärvande följder, varför det är hög tid att verkligen ingripa. Men samtidigt är mycket av vårt företagande beroende av situationen på den internationella marknaden, av konkurrensförhållanden, av krav på att våra företag skall kunna arbeta på samma villkor som konkurrenterna där ute. Vi är därför medvetna om att man inte på en gång kan vrida klockan rätt utan måste gå varligt fram. I utskottet har man också kunnat i stort sett komma till enighet. Trots detta har vi funnit det framlagda förslaget väl tamt, byggt på de gamla vattenföroreningsreglerna i 8 kap. vaitenlagen och rätt fritt från skapande nytänkande. Visst måste man, som sagt, gå varligt fram för att inte motverka sina egna syften, men vi hade helst sett att lagen haft mer av skärpa och kraft i sig och att man i stället under en kortare eller längre övergångstid tillämpat den mjukt. I takt med nyanläggningar och internationella överenskommelser skulle man därefter med allt större skärpa ha tilllämpat lagen enligt dess anda och mening. Emellertid skulle en tillämpning av sådana principer ha betytt så stora ändringsförslag att det varit omöjligt för sittande riksdag att genomföra dem. Då vi därjämte, som jag anfört, har mottagit lagförslaget synnerligen positivt vill vi inte under några förhållanden sätta en käpp i hjulet för dess antagande. Vi har därför i vår stora motion — motionsparet I: 946 och II: 1086 — inskränkt oss till yrkanden som varit möj liga att genomföra vid årets riksdagsbehandling. I övrigt får lagens tillämpning i praktiken bli motiv för dess eventuella komplettering eller revision för framtiden. För att inte onödigt komplicera debatten och på grund av utskottets välvilliga skrivning har vi även avstått från att reservationsvis framföra alla de i motionerna framlagda synpunkterna, som dock bör tjäna till beaktande i det framtida revisionsarbetet. Framför allt är det angeläget att lagen samordnas med riksplanering och övrig normgivande verksamhet. Herr Ernulf har redan framfört reservanternas synpunkter i vissa frågor. Jag ber att få komplettera honom i några andra frågor. Av särskilda, skall vi säga, tekniska skäl har den socialdemokratiska regeringsmajoriteten vid voteringen hamnat i minoritetsställning när det gäller frågan under punkt A i utskottsutlåtandet. Av rent praktiska skäl skall jag redan nu i denna fråga helt kort beröra den tillfälliga majoritetens åsikt om den ställning vägar och flygplatser bör inta i förhållande till miljöskyddslagen. Om bullerproblemen och de betydande ingrepp i landskapet som dessa anlägg Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. ningar medför är vi alla medvetna. Utskottsmajoriteten menar därför att det bör vara självklart att de också i miljöskyddshänseende skall behandlas på samma sätt som alla andra miljöskadliga anläggningar och således underställas lagen. Reservanterna följer propositionen, som undantar vägar och flygplatser — järnvägar behöver vi väl i detta sammanhang inte beröra — då anläggningen av dem prövas i annan ordning, som man säger. Meningen är väl ändå att vi skulle få en enhetlig prövning.

Jag ber att i denna fråga få tillstyrka utskottets förslag. I fortsättningen vill jag tala för några reservationer. Reservation II vid B i utskottets hemställan avser sammansättningen av koncessionsnämnden. Enligt propositionen skall denna bestå av ordförande och tre andra ledamöter. Vi har där föreslagit en utökning av antalet till fem — herr Ernulf har tidigare talat om detta förslag. Vi har som huvudskäl anfört att nämnden skall vara i stånd att alltid fatta sina beslut med en klar majoritet och inte vara beroende av ordförandens utslagsröst.

Eftersom den normala gången i ett koncessionsärende blir att naturvårdsverket lämnar dispens och blott i un dantagsfall en sådan fråga skall gå till koncessionsnämnden för avgörande finner vi det självklart att nämndens ledamöter ej bör rekryteras från naturvårdsverkets styrelse eller dess tjänstemän. Nämnden får en starkare ställning om den är helt fristående från verket. Att samma person inte kan delta i beslutet både i naturvårdsverket och i koncessionsnämnden är givet med hänsyn till vanliga jävsförhållanden. Det förhållandet att vi vill föreslå att den fjärde ledamoten skall ha erfarenhet från näringslivet, i stället för propositionens förslag om erfarenhet av industriell verksamhet, är betingat av att näringslivet representerar ett större urval och att vårt förslag tillgodoser en bredare bedömning.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 Detta är inget underkännande av naturvårdsverket, men det är uttryck för ett erkännande att kommunerna är fullmyndiga och väl utrustade att föra sin egen talan i dylika frågor. Jag vill tillägga att det kan finnas många fall där naturvårdsverket har en helt annan uppfattning än en kommun ute i landet. I reservation VI vid I i utskottets hemställan begärs en framställning till Kungl. Maj:t att förelägga riksdagen förslag till skärpta bestämmelser om rening av avloppsvatten innan detta släpps ut i recipienten. Den reservationen har också berörts av herr Ernulf. Kravet bör vara att vattnet skall återbördas till naturen med samma renhetsgrad som det hade när det togs in i vattenledningarna. Med hänsyn till den nedsmutsning som skett och sker anser vi minimiregeln i lagens sjunde paragraf när det gäller avlopp från vatten klosett och tätbebyggelse icke vara godtagbar för en ny — och som vi vill kalla den progressiv —lagstiftning. Ambitionerna bör, som nämnts, här ställas mycket högre än i förslaget. Jag yrkar således bifall till reservation VI. Slutligen vill jag säga några ord om kravet på ett miljövårdspolitiskt program, framställt av folkpartiet i tvenne motionspar som båda behandlas i samband med miljöskyddslagen. Naturligtvis hade detta program bort komma långt tidigare, helst innan man lade fram förslag om naturskyddslagen och naturvårdslagen och innan naturvårdsnämnden och därefter naturvårdsverket inrättades, så att de haft detta program att arbeta efter. Lika naturligt är att ett sådant program inte i detalj kan dra upp riktlinjerna för miljövården, men det bör fastställas vissa grunder för samhällets handlande på detta område, så att alla krafter arbetar mot samma mål och i varje fall inte, vilket ibland synes ske, motarbetar varandra. Jag ber att få yrka bifall till reservation VI vid K i utskottets hemställan. Genom talmannens medgivande har tillfälle beretts att här även beröra jordbruksutskottets utlåtande nr 18. Vi har till detta utlåtande fogat en reservation, nr 1, där mitt namn är det första. Reservationen gäller femte ledamoten i koncessionsnämnden, en fråga som jag tidigare berört. Jordbruksutskottets utlåtande rör närmast inrättandet av sagda tjänst och dess finansiering. Följaktligen kommer jag, om den tidigare berörda reservationen vid tredje lagutskottets utlåtande vinner bifall, att återkomma med yrkande om bifall till reservation nr 1 vid jordbruksutskottets utlåtande. Detta är således beroende på avgörandet beträffande förslaget om miljöskyddslagen. Vi från folkpartiet har också fogat en blank reservation till jordbruksutskottets utlåtande nr 18. Detta har vi gjort därför att vi har velat påminna om yrkandena i motionsparet I: 959 och Il: 1102. Där föreslås inrättande dels av Dispensgivningen inom naturvårdsverket kommer givetvis att medföra ett oerhört betungande arbete, och det kommer att tvinga fram en dispensavdelning av ungefärligen det slag som motionerna föreslår. Vidare är de samlade bullerfrågorna av sådan betydelse och sådant omfång att de väl motiverar en särskild byrå. På grund av tredje lagutskottets skrivning och då man inte med säkerhet kan i dagens läge bedöma omfånget av den erforderliga arbetskraften har vi avstått från att i år föreslå en preciserad organisation på dessa områden, men jag ville som sagt påminna om problemet. Prövningsnämnden i naturvårdsverket kommer att få ta hand om många fler frågor än som för närvarande ombesörjs av inte mindre än sex vattendomardistrikt. Det är meningen att endast ett fåtal av dessa frågor skall gå vidare till koncessionsnämnden, och man kan således beräkna att det blir ett mycket, mycket betungande arbete. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till samtliga reservationer vid tredje lagutskottets utlåtande nr 37, utom reservation I, samt i övrigt till utlåtandet.

Herr talman! Behovet av skydd för miljön har funnits under en följd av år, och i många avseenden har sådana skador uppstått att det kan visa sig svårt att råda bot för dem. En lagstiftning på miljöskyddets område välkomnas därför och erkännes allmänt vara av stor betydelse. Herr Ernulf har här tidigare berört bakgrunden till lagstiftningen. Att vi ser den som en etapp på vägen råder det väl också allmän enighet om bland alla som haft med detta arbete att skaffa. Även om enighet rått i tredje lagutskottet kring det mesta av lagförslagets innehåll har olika uppfattningar före kommit beträffande vissa detaljer som rör betydelsefulla principiella frågor. I motioner från de tre borgerliga partierna har olika sådana delfrågor tagits upp, bl.a. koncessionsnämndens sammansättning. Med den betydelsefulla roll som koncessionsnämnden genom lagförslaget erhåller är det av särskild vikt att den får en så allsidig sammansättning som möjligt och att dess ställning som opartiskt skiljeorgan markeras. Lagrådet har för sin del ansett att nämnden bör bestå av fem fasta ledamöter, vilket innebär en utökning med en ledamot utöver vad departementschefen föreslagit. Enhällighet råder bland utskottets 1edamöter om önskvärdheten av att sakkunskap på så många områden som möjligt finns representerad i nämnden, då frågor inom de mest skilda verksamhetsområden kan beräknas förekomma. Utskottsmajoriteten anser dock att nämnden kan arbeta enklare och smidigare om antalet ledamöter begränsas till fyra och anför att vid lika röstetal ordföranden har utslagsröst. Vare sig nämnden består av fyra eller fem ledamöter är den inte stor och på intet sätt osmidig. Det har ej heller påvisats varför eller på vilket sätt en femmannanämnd skulle vara mindre smidig i sitt arbete än en nämnd med fyra ledamöter. Vad som däremot är obestridligt är att en femmannanämnd medger möjlighet till utökning av sakkunskapen med en femtedel. Den av utskottsmajoriteten anvisade utvägen att ordföranden i fall av lika röstetal har utslagsröst får väl också betraktas som ett uttryck för att det är en nackdel att ha ett jämnt antal ledamöter. Reservanterna föreslår därför att koncessionsnämnden skall bestå av fyra fasta ledamöter utöver ordföranden, att den fjärde ledamoten skall ha erfarenhet av medicinska frågor med anknytning till miljöskydd och att den femte ledamoten skall ha erfarenhet från näringslivet. Enligt reservanternas mening är det inte förenligt med nämndens ställning som opartiskt skiljeorgan att naturvårdsverkets chef eller annan tjänsteman hos verket är ledamot av nämnden. Lagrådet framhåller i detta avseende att naturvårdsverket intar en så markant partställning inför koncessionsnämnden att det måste vara olämpligt att verkets chef eller annan tjänsteman i ledande ställning hos verket är ledamot av nämnden samt att en sådan anordning skulle vara ägnad att från början skapa tvivelsmål om nämndens opartiskhet. Lagrådet anför vidare: »Naturvårdsverket lär praktiskt taget undantagslöst ha tagit sådan befattning med förprövningen eller eljest den förberedande handläggningen av ett ärende inför koncessionsnämnden — i vart fall när det gäller större ärenden — att verkets chef eller dess ledande tjänstemän inte kan ha undgått att ta ställning till frågan. Enligt vanliga principer för jäv är de därmed jäviga.» Denna lagrådets starka motivering för att tjänsteman i naturvårdsverket inte skall ingå som ledamot i koncessionsnämnden kan inte förbigås eller lämnas obeaktad, utan att man riskerar att tilltron till nämndens opartiskhet redan från början rubbas. Reservanterna anser därför att ledamot av naturvårdsverket eller tjänsteman hos verket ej skall ingå som ledamot i koncessionsnämnden.

I samma paragraf finns även intaget under mom. 4 att nämnden skall bereda sakägare möjlighet att ta ställning till såväl motpartens utredningsmaterial som av koncessionsnämnden frambragt utredningsmaterial.

Att han är i en mycket ogynnsam ställning när det gäller att bevaka sin rätt i detta fall torde vara obestridligt.

I lagen bör därför införas en bestämmelse att sakägare av sin motpart erhåller skälig ersättning när det för sakägaren varit av betydelse att bevaka sin rätt. Miljöfarlig verksamhet kan ofta medföra betydande skadeverkningar och olägenhet för den enskilde. Om sådan Inlösenfrågan skall prövas av fastighetsdomstol, och här kommer frågan om kostnadsersättning för den som drabbas av den miljöskadliga verksamheten ånyo upp. Enligt lagförslaget erhåller den drabbade ersättning för omkostnader endast i de fall domstolen dömer att inlösen skall ske. Ogillas hans begäran får han stå för såväl sina egna som motpartens kostnader. Det är här uppenbart att en sakägare med begränsade ekonomiska tillgångar i de allra flesta fall inte vågar eller kan ta en sådan risk. även om en sådan regel i lagen kan medföra en begränsning i antalet inlösenärenden är det dock människor i små omständigheter som får bära följderna av besparingen. Enligt reservanternas mening bör sakägare vara friad från rättegångskostnader även om hans talan ogillas, så snart denna talan varit befogad. Både herr Ernulf och herr Skårman har berört frågan om kommunernas rätt att föra talan i vissa vattenmål och jag inskränker mig, herr talman, enbart till ati yrka bifall till alla reservationer vid tredje lagutskottets utlåtande nr 37 där mitt namn förekommer och i Övrigt till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse man kan konstatera den positiva anda som i dag präglar riksdagens miljödebatt. Alla parter tycks vara överens om att de har skyldighet att för det framtida samhället söka komma till rätta med de besvärliga föroreningsproblem som blir mer och mer aktuella. Men, man får ibland en känsla av att det i miljödebatten glöms bort att miljön inte ensidigt försämras. Det sker naturligtvis stora miljöförändringar som måste hälsas med till fredsställelse. Hit räknar jag den utveckling som de svenska samhällena genomgår, när den slum blir avskaffad som inte kan accepteras i ett modernt samhälle. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har naturligtvis gjort det lättare att leva men har samtidigt skapat många nya problem. Länge betraktades väl all utveckling som något i stort sett positivt, men i dag har man börjat inse de negativa biverkningarnas mångfald och allvar. Vi upplever på en mängd områden följderna av bristande förutseende och avsaknaden av långsiktig planering. Koncentrationen av befolkningen till stora tätorter skapar svåra problem, och genom människans ingripanden på många olika sätt har balansen i naturen rubbats. År 1980 kommer enligt beräkningar 80 å 85 procent av befolkningen att bo i bullrande tätorter. Motsatsen till bullret är fortfarande tystnaden, och här kommer en bevarad landsbygdsmiljö in i bilden. Nu kräver miljöproblemen både omfattande ekonomiska insatser och energiska åtgärder för att minska deras vådor i framtiden, Intim samverkan mellan statliga, kommunala och enskilda insatser är härvid en förutsättning för framgång. I Sverige släpps ut över 450 miljoner ton avloppsvatten varje år. Genom fosfat och kväve ökar igenväxningen av våra sjöar med syrebrist och fiskdöd som resultat. Utsläppen från industrier och djurfabriker medför liknande problem. Mot en rad av dessa föroreningar och främmande ämnen är de befintliga vattenverkens reningsmetoder ineffektiva. Fortsätter vi att förstöra våra reserver av friskvatten i samma takt som hittills, kan vattenbrist bli ett av våra största framtida problem. Erfarenheten från det kontinentala Europa talar ett tydligt och skrämmande språk. I vårt land har skåneregionen omedelbar känning av detta problem. Nog behövs det lagstiftning, även om den medför kraftiga ingrepp i den personliga förfogan derätten och naturligtvis kommer att mötas med en viss tveksamhet från människor som utsättes för dess verkningar. Den ökande föroreningen av luften har klart hälsovådliga konsekvenser och medför även materiell förstörelse genom ökad korrosion. Man börjar på allvar räkna med bestående klimatförändringar på grund av atmosfärens ökade halt av föroreningar. Naturresursutredningen har uttalat att förbrukningen av flytande bränslen tillsammans med urbaniseringen av det svenska samhället lett till att belastningen på luftrummet inom vissa områden stigit till värden, som innebär att luftföroreningen blivit markant. Det nu föreliggande förslaget till miljöskyddslag har emotsetts med största intresse. Det råder inte i dag delade meningar om nödvändigheten av att genom lagstiftning förhindra en fortsatt förorening av luft, vatten och mark. Tyvärr är detta inte bara en inrikespolitisk fråga. Mitt eget hemläns Idefjord är ett exempel på problemens internationella karaktär. Det förslag till miljöskyddslag som vi nu har framför oss innebär en ny samlad lagstiftning till skydd mot vattenförorening, luftförorening, buller och andra störningar. Förslaget går ut på att störningar skall förebyggas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Ett enhälligt utskott ansluter sig till lagförslagets allmänna uppbyggnad och understryker dess utomordentliga betydelse. Ändå är det bara en etapp på vägen mot bättre miljövård. Mycket återstår att uträtta. Talarna före mig i debatten har väl alla uttryckt detta. De tillåtlighetsregler som föreslås i propositionen är relativt allmänt hållna. Riktvärden och rekommendationer för tolerabla störningar kommer dock att utarbetas. I en fristående partimotion från moderata samlingspartiet yrkas att vissa gränsvärden skall fastställas. Utskottet ansluter sig till tanken och understry ker vikten av att utarbetandet av dylika gränsvärden fullföljes med all kraft. Även om utskottet är enigt beträffande de grundläggande värderingarna när det gäller miljöfrågorna och ansluter sig till förslagets allmänna uppbyggnad, har en del särmeningar, framförda i motionsyrkanden, redovisats i ett antal reservationer. Det parti som jag företräder står bakom tre av de sju reservationerna. När det gäller koncessionsnämndens sammansättning anser vi i likhet med våra medreservanter att nämnden bör inta en i förhållande till naturvårdsverket fri ställning, under det att majoriteten menar att de båda organen inte skall agera isolerade. Kontakter är naturligtvis nödvändiga, men de kan skapas på annat sätt. Vi anser att nämndens ställning som opartiskt skiljeorgan bör markeras. Detta innebär inget misstänkliggörande av naturvårdsverket, men det innebär ett understrykande av verkets speciella ställning. I en motion från moderata samlingspartiet har yrkats att en ledamot av koncessionsnämnden skall ha erfarenhet från jordoch skogsbruksföretag. Propositionens formulering »industriell verksamhet» innebär en begränsning, som vi inte kan godta. I reservationen vid punkten B har detta utbytts mot »erfarenhet från näringslivet», och denna formulering kan till nöds täcka vårt motionsyrkande. Vårt yrkande att företrädare för fiskerinäringen skall beredas tillfälle att yttra sig, när det gäller vattenförorenande verksamhet, understrykes kraftigt av utskottet. Lagförslaget torde innefatta tillräckliga garantier för att fiskets representanter kommer att få tillfälle att framföra sina synpunkter inför koncessionsnämnden vad gäller just vattenförorenande verksamhet. I frågan om sakägares rätt till kostnadsersättning har vi anslutit oss till reservationen vid punkten D. Lagrådet har ju bl.a. anfört att propositionens förslag innebär en försämring i förhål Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. lande till vad som nu gäller och även i övrigt enligt vår mening anfört övertygande skäl för sin ståndpunkt.

Som jag anförde inledningsvis är vi eniga om principerna, lagstiftningens allmänna uppbyggnad, men viktiga detaljändringar har redovisats i reservationerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna vid punkterna B, D och E och i övrigt till utskottets hemställan.

»Vi vill inte sätta käppar i hjulet.» Man får väl vara tacksam för detta, men då undrar jag vad folkpartiet egentligen har varit ute efter. Herr talman!

Vad beträffar själva reservationen har Ang.

Men det förhåller sig inte så att man kommer att bortse från miljösynpunkterna när det gäller anläggandet av vägar, flygfält osv., utan detta är någonting som man med naturnödvändighet kommer att ta hänsyn till. Vi anser det följaktligen onödigt att ha någon speciell lagstiftning på detta fält när det gäller miljövården. Beträffande övriga reservationer, som har borgerlig karaktär, skall jag litet grand ta upp ett resonemang kring dem. I flera av reservationerna åberopar reservanterna lagrådets yttranden och bygger delvis sina reservationer just på dessa. Med anledning därav vill jag säga att lagrådet inte är någon institution som står över allting annat i detta land. Lagrådet består av en samling lagkloka personer som är vana vid att tolka lagar och som är skickliga i och för sig. Men vad är det som säger att de jurister i departementet som skriver lagarna skulle vara sämre skickade att skapa lagar än lagrådets ledamöter? Det förhåller sig väl tvärtom så att de personer som i departementet lägger fram lagförslagen är experter just på det område de sysslar med. Följaktligen vill jag inte tillmäta lagrådets yttranden någon speciell ställning, utan jag anser att det som åstadkommits i departementet har minst lika stort värde som det som lagrådet kan ha sagt i den ena eller den andra riktningen. I en av de reservationer som avgivits har frågan om koncessionsnämndens sammansättning tagits upp. Där har departementschefen förklarat — och ut 138 Nr 28 Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. skottsmajoriteten delar hans uppfattning — att det är tillräckligt med fyra ledamöter i koncessionsnämnden. Jag medger att man kan tycka att fyra eller fem ledamöter inte spelar så stor roll i sak. Men justitieministern har funnit att fyra ledamöter är en rimlig avvägning. Det kan heller inte vara någon vettig mening i att ha en stor nämnd, och därför vill vi gå med på departementschefens förslag om fyra ledamöter. Sedan har det sagts både i reservationen och i debatten att naturvårdsverket inte bör vara företrätt i nämnden. I en av oppositionens stora tidningar har man i dag tagit upp frågan och sagt att det är ett orimligt förfarande att naturvårdsverket skall vara representerat i koncessionsnämnden. Vidare har man i den åberopade tidningen anfört att det bl.a. ur rättssäkerhetssynpunkt är nödvändigt att man inte har det så ordnat att naturvårdsverkets folk kan sitta med i koncessionsnämnden. Tänk vad ordet rättssäkerhetssynpunkt kan användas! Har man inga andra skäl att ta till låter det förfärligt bra att hänvisa till rättssäkerheten när man inte vill åstadkomma någonting nytt och inte vill vara med på det som föreslås exempelvis från regeringshåll. Jag finner det anmärkningsvärt att man vill diskvalificera naturvårdsverkets tjänstemän, som ju ändå äger stor kunskap på det område nämnden har att behandla, och att man inte vill låta dem vara med om att i nämnden ta ställning till just de frågor som de är experter på. I diskussionen här har man förklarat att det inte är tillräckligt att en ledamot skall ha speciell erfarenhet av industriell verksamhet, vilket utskottet föreslår, utan att man måste vidga begreppen och kräva en person som har erfarenhet från näringslivet. Men det näringsliv som det gäller att förhindra miljöförstöring från är ju ändå i största utsträckning industrier. Varför behöver man då bli så skuggrädd, när propositionen och utskottsutlåtandet säger att det skall vara folk med industriell erfarenhet? Uttrycket näringspolitisk erfarenhet kan ju låta vackert men ändrar inte ett dugg på det faktum att det är folk med industriell erfarenhet som behövs på detta fält. Beträffande rättegångskostnaderna har det rått delade meningar i utskottet. Reservanterna anför att sakägare skall kunna undgå ansvar för rättegångskostnaderna, även om inlösningsförfarandet ogillas, om hans talan har haft fog för sig. Vem skall avgöra om hans talan har haft fog för sig? Utskottsmajoriteten å sin sida anför att det förslag som här föreligger har en förebild i gällande rätt och att man inte i detta fall vill göra något speciellt undantag. Utskottet anser att det inte finns anledning att ha skilda regler om rättegångskostnader för inlösen och för andra skadefall. I reservation V, som gäller talan mot koncessionsnämndens beslut, är det kommunernas klagorätt som reservanterna har velat understryka. Men kommunerna har ju klagorätt i alla de ärenden som gäller kommunala ting. Att utöver detta ge kommunerna en speciell klagorätt för sökanden har vi inom utskottsmajoriteten inte funnit några skäl till. I praktiken blir det ju så att man kommer att söka lösa dessa frågor i samförstånd. Det är ett förfarande som vi anser ger goda möjligheter åt kommunerna att utveckla de synpunkter som de kan ha på miljöfrågorna och på de ärenden som skall handläggas av koncessionsnämnden. När det gäller vattenreningen föreslås i propositionen att industriutsläpp och kloakvatten skall vara i princip detsamma. En liten skillnad finns emellertid, och den har tillkommit för att man inte i rena glesbygdsområden skall behöva anlägga höggradiga avloppsreningsanläggningar. I princip betyder lagförslaget en skärpning av nu gällande regler. Genom tillkomsten av koncessionsplikten kommer också de kommunala avloppsfrågorna att prövas i högre grad än vad de gör för närvarande, och detta innebär en skärpning av de gällande bestämmelserna. Utskottet kan för sin del inte finna att det motiverar något längre gående förslag än vad propositionen i detta fall innehåller. Reservanterna anför i sin skrivning att propositionen uppvisar en alltför låg ambitionsnivå. Det är ett påstående som inte är riktigt. Ambitionen har verkligen höjts kraftigt på detta område, men fördenskull kan man inte gå hur långt som helst. Jag undrar om vi i själva verket inte är överens om tagen. Det är bara det att reservanterna använder ett annat skrivsätt än vad utskottsmajoriteten har gjort. I den allmänna debatten — inte så mycket i kammaren — har det sagts en del om naturvårdspolitiska program som mittenreservanterna har lagt fram. Folkpartiet, som legat i centerpartiets kölvatten när det gäller miljövården och inte kunnat åberopa några särskilda insatser för denna, har inte funnit någon ro utan vill naturligtvis vara med och konkurrera med mittenbrodern även på det här fältet. Inte heller centern kan väl peka på några storverk, men detta parti har i varje fall kunnat ge sken av att det velat någonting mer än folkpartiet. Därför har folkpartisterna kommit på att de skulle föreslå ett miljöpolitiskt program, som skulle kunna lösa partiet från dess dilemma i det här fallet, och ett sådant program har förordats i motioner — t.o.m. i två stycken. Men vad skall ett sådant program egentligen tjäna till, och vilka ledstjärnor skulle det kunna ge för samhällets fortsatta lagstiftningsarbete på det här området? Enligt mitt förmenande tjänar det ingenting till. Samhället har en rad utredningar i gång, vilka kommer att ge konstruktiva resultat i form av lagförslag, när utredningarna är klara. Att skriva allmänna, till intet förpliktande fraser fyller sannerligen ingen uppgift. Jag kan inte finna att ett all Ang. förslag till miljöskyddslag m.m. mänt miljöprogram med folkpartiets allmänna löslighet och centerpartiets kluvenhet som bakgrund skulle kunna åstadkomma några storverk för miljövården i vårt samhälle. Här som alltid får man väl räkna med att oppositionen väsnas litet grand, och sedan är det socialdemokraterna som får handla och genomföra de lagförslag som behövs för att åstadkomma en bättre ordning. Det är ganska typiskt att statens naturvårdsverk i ett remissvar uttalar sig mot ett programskrivande av den typ som folkpartimotionerna och mittenreservationen handlar om. Enligt naturvårdsverket hör lagstiftning jämte myndigheternas instruktioner och förarbeten till de samhälleliga åtgärderna för miljöskyddsarbetet i fortsättningen.

Det är resultat man vill se, inte bara vackra ord. Man åstadkommer minst lika mycket för framtiden, om man håller olika vägar öppna och är beredd att sätta ekonomisk kraft bakom de åtgärder som är nödvändiga att vidtaga. Regeringen har vid årets riksdag visat prov på sin vilja att göra någonting på detta område genom att ställa i utsikt en satsning på 250 miljoner kro nor under en femårsperiod till stöd åt ekonomiskt svaga företags miljövårdsinsatser. Det är på den vägen och genom en skärpt uppmärksamhet på hela problemkomplexet som vi skall komma till rätta med de miljöproblem som återstår att lösa, och de är sannerligen inte få.